Herr talman! Jag är medveten om att Bengt Göransson här inte kan tala som representant för Operans ledning, utan detta får mera vara en diskussion som de som sitter i Operans ledning kan läsa protokollet från. Bengt Göransson nämnde Cats i London. Frågan är om man inte, när Operans program är färdigt och tryckt, hellre skulle vilja veta att man, låt vara om tre månader, en viss kväll kan få gå på Operan. Men det här är som sagt var en fråga som varken Bengt Göransson eller jag kan påverka, utan jag hoppas, herr talman, att vår diskussion här har gjort Operans ledning medveten om betydelsen av en ökad öppenhet och kanske en ökad redovisning till allmänheten av hur många biljetter som står till förfogande och kanske också vilka regler som gäller för olika kategorier.

Herr talman! Lennart Brunander har frågat mig vad jag avser att göra för att skaffa mig en klar bild av situationen när det gäller skadorna på skog av försurningen och vilka åtgärder jag planerar för att så långt möjligt begränsa skadeverkningarna. Jag har tidigare dels i ett frågesvar den 15 november 1983, dels i ett interpellationsoch frågesvar den 12 december 1983 detaljerat redogjort för de åtgärder som regeringen vidtagit mot försurningen. I fråga om skadorna på skogen nämnde jag då att skogsstyrelsen fått särskilda medel till inventeringar i de län i södra och västra Sverige som bedömts vara mest utsatta för försurningsskador. Detta material kommer att ge underlag för ett snabbt ställningstagande till behovet av fortsatta åtgärder. Behövs noggrannare inventeringar och undersökningar kommer dessa att genomföras. Regeringen kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att begränsa utsläppen av försurande ämnen såväl nationellt som internationellt. En särskild aktionsgrupp tillsätts nu med uppgift att samordna insatserna och föreslå ytterligare åtgärder, som kan krävas för att begränsa försurningens skadeverknignar. Internationellt kommer det fortsatta arbetet att diskuteras bl.a. vid ett möte på ministernivå som kommer att hållas i Canada i mars 1984 med de åtta länder som stöder det nordiska programmet för minskning av gränsöverskridande luftföroreningar. Syftet är att diskutera ett gemensamt handlande inom ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Som jag tidigare framhållit kommer regeringen att tillvarata varje möjlighet att få till stånd åtgärder för att komma till rätta med försurningsproblemen. É Det är glädjande att kunna konstatera den breda enighet som råder i riksdagen när det gäller detta allvarliga miljöhot. För att uppnå största möjliga effektivitet i åtgärderna är en samordning av insatserna under regeringens ledning nödvändig och brådskande. Därför skall den aktionsgrupp regeringen tillsätter arbeta snabbt och under min ledning. I gruppen skall ingå generaldirektörerna för närmast berörda verk och myndigheter, detta för att markera den vikt regeringen fäster vid dessa frågor och angelägenheten av korta beslutsvägar. På myndighetsnivå kommer naturvårdsverket att tilldelas viktiga samordningsuppgifter.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Genom den skogsdöd som vi nu får uppleva i Sverige har de problem som luftföroreningarna skapar krupit oss ända in på kroppen. Vår natur har hållit på att försuras i 50 år till följd av att pH-värdet i det regn som faller har sjunkit. Detta har lett till att vår skogsmark i dag har ett pH-värde som ligger en halv enhet lägre än för 50 år sedan. Skogen dör, men regeringen avvaktar med åtgärder. Enligt min mening gör regeringen inte särskilt mycket för att komma till rätta med detta. Jordbruksministern har, som framgår av svaret, en annan uppfattning, men jag tycker ändå att man inte har gjort det som man borde kunna göra. Jag tycker att man borde handla nu. Man borde ändra energipolitiken på ett sådant sätt att man inte satsar på kol. Kol kommer att förorena vår luft ännu mer med försurande ämnen. Man borde i stället satsa på skogsbränsle. Det borde införas skärpta regler för koleldning för dem som trots allt kommer att elda med kol. Detta har regeringen inte medverkat till utan i stället motsatt sig. Oljeförbrukningen har ju gått ner kraftigt genom de åtgärder som vidtagits för energisparande, men genom att satsa på skogsbränsle och torv skulle man kunna gå ännu mycket längre. Man borde kunna ändra reglerna för avgaser från bilar. Jag vet att man arbetar med detta inom regeringskansliet, men jag tycker inte att man kommer fram tillräckligt snabbt. Det finns utan tvivel motiv för att radikalt ändra dessa regler nu. Skogsbruket inverkar också på försurningen, och man borde arbeta energiskt för att försöka få fram ersättningar till de försurande skogsgödselmedlen. Men man borde också jobba hårt internationellt. Mot bakgrund av vad som har hänt ute i världen borde klimatet för detta vara mycket bra just nu. Centerpartiet har i riksdagen lagt fram förslag om allt det här, men socialdemokraterna har varje gång gått emot dem. Tillsammans med moderaterna har de bildat en ganska kraftig majoritet i riksdagen som har gått emot dessa förslag. Efter vad som har hänt borde alla tänka om och vara beredda att vidta åtgärder. Det kalkningsprojekt som togs fram och genomfördes av regeringen Fälldin fullföljs visserligen av jordbruksministern och av regeringen, men energiministern fortsätter ju sin satsning på kol, och då får projektet inte den effekt som det skulle kunna ha. Mot bakgrund av det vi ser skulle jag vilja fråga jordbruksministern om det inte finns anledning att ändra på denna inriktning av energipolitiken och vidta en hel del åtgärder för att minska utsläppen. Även på kort sikt borde det finnas anledning att göra förändringar.

Herr talman! Jag skulle vilja svara Lennart Brunander att jag tror att det finns anledning för honom att läsa på det interpellationssvar som jag här hänvisar till och som jag avgav redan i höstas. En rad av de påståenden som Lennart Brunander nu fäller är nämligen oriktiga. Lennart Brunander säger att vi kommer att satsa på kol på ett sätt som är felaktigt. Det kommer snart att läggas fram en proposition om hur vi skall genomföra den energipolitik i det avseende som riksdagen har varit överens om. Vi kommer i denna proposition att skärpa kraven på den rening som är nödvändig för att motverka risken att den kolsatsning som skall göras för att minska vårt oljeberoende får en effekt som vi inte vill ha. Lennart Brunander säger att vi tillsammans med moderaterna avslog de förslag till miljökrav på kolet som mittenregeringen lade fram. Han vet dock att vi avslog dem av direkt motsatta anledningar. Moderaterna ville inte ha dem för att de ansåg att de var för hårda. Vi däremot ville få fram mera välunderbyggda och skärpta krav — och de kraven kommer att framföras i samband med energipropositionen, som läggs fram ganska snart. Beträffande bilavgaserna vet förmodligen Lennart Brunander att jag här i talarstolen för inte så länge sedan har sagt att den utredning som gjordes på denna punkt är överspelad och att vi nu ser möjligheten att haka på betydligt hårdare åtgärder, som kan komma i fråga med hänsyn till den utveckling som i detta sammanhang har skett i Västtyskland. När det gäller de internationella kontakterna över huvud taget vill jag erinra om att det första som jag gjorde när jag tillträdde som miljöminister var att föreslå de nordiska regeringarna att lägga fram ett gemensamt program inför ECE-konventionen. Jag förstår inte Lennart Brunanders avsikt med att på detta sätt negligera de insatser som görs.

Herr talman! Jordbruksministern hänvisar till ett tidigare svar, i vilket jordbruksministern sade att det som jag nu talar om skulle komma att hända, men mycket av det har inte hänt. Om regeringen, som jordbruksministern nu säger, kommer att lägga fram förslag om betydligt strängare krav när det gäller bilavgaserna, är jag naturligtvis tacksam för det. En sådan skärpning kommer att få en mycket stor effekt, eftersom bilavgaserna svarar för en mycket betydande del av försurningen i vårt land. Vi får aktualisera den debatten när vi kommer dit. Vi får se om de förslag som jordbruksministern då kommer med är tillräckliga för att vi skall vara nöjda. Samma sak gäller för kolet. Det var inte alls, som jordbruksministern säger, en enig riksdag som lade fast dessa regler. Från centerpartiets sida har vi krävt att man redan nu skulle ha dessa skärpta regler. När det gäller satsningen på kol har vi sagt att det inte finns någon anledning att satsa på det sätt som regeringen vill göra, eftersom vi har en tillräckligt stor tillgång på skogsenergi. I valet mellan dessa två energislag skall man ha klart för sig att en satsning på skogsenergi inte alls skulle ge de försurningsproblem som en satsning på kol ger. Jag tror att det finns anledning att titta på möjligheten att redan nu kalka i skogen för att motverka de problem som vi f. n. har. Alla andra åtgärder är ju på litet längre sikt. Vi måste också försöka möta de problem som finns i dag.
Herr talman! Jag är förvånad över att Lennart Brunander fortsätter att framhärda med synpunkter som han vet — eller i varje fall borde veta — inte är riktiga. År 1981 uttalade sig denna riksdag enhälligt om den ungefärliga mängd kol som vi kunde tänka oss att introducera användningen av därför att vi var överens om att vi skulle begränsa vårt svavelberoende. Vi stannade för mellan 4 och 6 miljoner ton. Det är inom denna ram som regeringen diskuterar när det gäller den proposition som kommer att läggas fram här på vårkanten. På den punkten har vi alltså varit överens. Lennart Brunander säger att vi inte ville vara med om att göra reglerna skarpa nog. Vi har hela tiden sedan 1982 följt den ordning som vi då gick in för, nämligen att vi skulle fortsätta att utnyttja den mera skärpta praxis som koncessionsnämnden ditintills hade tillämpat vid prövningen av tillstånd.
Herr talman! Jordbruksministern fortsätter att framhärda i tanken att det vi en gång har beslutat, det har vi beslutat, och det står vi fast vid. Att saker och ting händer runt omkring oss får inte påverka oss. Det är synd, därför att det som händer nu borde rimligtvis påverka oss i den riktningen att vi blir mer aktsamma med vår natur, att vi inriktar det hela på att få så litet utsläpp som möjligt av svavel. Skogen är av omistligt värde för oss, både som råvarukälla och för att vi skall ha en natur och en miljö. Även för vårt klimat m.m. är skogen viktig.
Herr talman! Vi är ju överens om detta, och under våren kan alltså Lennart Brunander motse de åtgärder som han själv efterfrågar i form av en proposition. Då får Lennart Brunander yrka avslag på den introduktion av kol som kan komma att föreslås. Men den introduktionen förbereddes under den tid som mittenpartiregeringen hade ansvaret för detta område. Det står alltså Lennart Brunander fritt att ta ställning. Vi har sagt att vi inte vill ha en gnutta mer kol än som är nödvändigt och att man först skall pröva om man kan utnyttja andra, alternativa bränslen. När det gäller möjligheterna att kalka skogsmark pågår forskning och försöksverksamhet.
Herr talman! Jag hoppas att de förslag som kommer är sådana att de är möjliga att genomföra i samklang med de idéer vi har om att vara aktsamma om naturen. När jordbruksministern säger att vi inte skall ha en gnutta mer kol än som behövs måste det rimligtvis innebära att vi egentligen inte behöver något kol alls; vi klarar oss ändå.
Herr talman! När denna proposition kommer får Lennart Brunander naturligtvis tillfälle att hävda ståndpunkten att vi inte behöver en enda gnutta kol mer utöver vad vi har i dag. Det är en annan sak.

Herr talman! Det borde egentligen vara ett ganska lätt jobb för jordbruksministern att ta till vara den vilja till samarbete som finns på denna punkt. Men då krävs det att det också händer någonting, för det räcker inte att vara sams om vad man skall göra, utan man måste också göra det.
Herr talman! Jag skall sluta denna debatt nu, eftersom jag finner att Lennart Brunanders intresse icke är att i sak diskutera, mot bakgrund av det som sker och det som kan komma att ske, hur vi skall lösa dessa problem, utan det är att till varje pris försöka åstadkomma en bild av att regeringen ingenting vill, trots det arbete som vi lägger ner på denna fråga.

Herr talman! Bertil Jonasson har frågat mig hur många vargar som kan vara ett rimligt antal i ett bebott område som norra Värmland och vilka åtgärder som regeringen ämnar vidta för att trygga säkerheten för de boende och deras husdjur. Björn Samuelson har frågat mig om varg har utplanterats i norra Värmland eller om det finns planer på utplantering av varg i Sverige och i så fall i vilka delar av landet. Sedan några år tillbaka har man känt till förekomsten av varg i norra Värmland. Under vintern 1982-1983 visade naturvårdsverkets spårningsverksamhet förekomsten av två vargar. Varifrån dessa vargar kommit går inte att säkert fastställa, men djuren måste antingen ha vandrat in från Norge eller kommit ner från norra Sverige. Den senaste tidens iakttagelser tyder på att det nu finns omkring tio vargar i norra Värmland. Jag är medveten om den oro som många människor känner för vargen. Samtidigt vill jag emellertid framhålla det angelägna i att vi inte återfaller i gamla tiders syn på vargen som ett farligt skadedjur utan existensberättigande i vår fauna. Genom internationella överenskommelser rörande faunavård har Sverige åtagit sig att skydda bl.a. vargen. Jaktoch viltvårdsberedningen har i sitt huvudbetänkande understrukit att vi har ett ansvar, både internationellt och inför kommande generationer, att i landet bevara de naturligt förekommande djurarterna. För de tamdjur som dödas genom angrepp av varg utbetalas ersättning av naturvårdsverket enligt särskilda bestämmelser. Verket har även möjligheter att ge bidrag för att förebygga skador av rovdjur. Ekonomisk kompensation till följd av vargens skadegörelse är således en väg att minska olägenheterna. Enligt vad jag erfarit kommer personal från naturvårdsverket även denna vinter att kontinuerligt följa utvecklingen för att bl.a. genom spårningsverksamhet få reda på vilken skadegörelse som vargarna orsakar. Därefter bör det finnas ett bättre underlag för att bedöma hur många vargar som lämpligen kan tillåtas i norra Värmland. Det ankommer på länsstyrelsen att avgöra frågor om minskning av en rovdjursstam. Mot den bakgrund jag nu har beskrivit finner jag inte f. n. skäl att föreslå regeringen att vidta några särskilda åtgärder med anledning av Bertil Jonassons fråga. Som svar på Björn Samuelsons fråga vill jag meddela att någon utplantering av varg i norra Värmland inte har skett. Det finns inga planer på utplantering vare sig i Värmland eller på annat håll i landet.

Herr talman! Tack, jordbruksministern, för svaret på min fråga! Anledningen till min fråga är vargarnas utbredning och hastiga tillväxt i norra Värmland, vilket har fått olyckliga konsekvenser. Jag vill först nämna den rädsla som uppstått bland många människor för risken att bli angripen av varg. Våra förfäder levde under svält och också under fruktan för varg. Vargen utrotades — många varggropar finns fortfarande kvar i de här trakterna. Men detta till trots och även om man inte bör hetsa fram en stämning som skapar rädsla, så är det så, herr jordbruksminister, att i många enskilt boende familjer måste föräldrarna skicka ut barnen att gå kanske ett par kilometer när de skall fram till skolskjutsen. Föräldrarna är rädda för att barnen skall bli angripna. De som värnar om vargen må prata hur mycket de vill om att den är ofarlig för människor, men det är faktiskt så att stora delar av vårt folk har en stor inneboende rädsla. Det kan man inte komma ifrån. Åtskilliga händelser i gången tid skrämmer människorna. Utbredningen av varg i norra Värmland har lett till att fårägare och andra djurhållare fått sin yrkesutövning hotad. Vargen har nämligen rivit många får. Dessutom har många älgar och rådjur blivit vargmat. Jordbruksministern hänvisar till att Sverige har åtagit sig att skydda vargen och att den behövs i vår fauna. Jag ser inget fel i detta, men man kan ställa frågan om inte förekomsten av dessa djur så långt som möjligt bör lokaliseras till områden där de passar bättre än i norra Värmland. Jag menar, av skäl som jag nyss nämnde, att det området, trots svårigheter och stor utflyttning av människor, ändå inte har en sådan struktur att stora vargflockar bör finnas där. Enligt min mening bör man tillåta en viss avskjutning för att mildra oron bland befolkningen. En decimering av vargstammen aktualiserades i en framställning till länsstyrelsen, som avslog den. Ärendet överklagades, men regeringen har gått på samma linje. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att minst 10 vargar — många påstår att det är 20 — finns inom området vill jag fråga jordbruksministern om regeringen ändå inte vill ompröva sitt ställningstagande och bevilja dispens för avskjutning.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är naturligt att en stor oro sprider sig bland befolkningen i norra Värmland när den ser hur vargstammen kraftigt ökar. Inte gör det saken bättre att misstankar föds om att en inplantering av varg skulle ha skett. Det kan tyckas att dessa tankar är befängda, men jag vill säga att de inte alls är orimliga, med tanke på artiklar som förekommit i en del publikationer i frågan om en vargstam i Sverige. I flera av dessa artiklar talas det tydligt om möjligheten att hysa varg just i trakterna av norra Värmland. Herr talman! Det finns också fler faktorer bakom det motstånd som i norra Värmland reses mot vargen. En viktig omständighet är naturligtvis det faktum att den i vissa fall hotar delar av de utkomstmöjligheter som står till buds i dessa trakter. Det räcker där för att man skall klara sitt uppehälle inte att man ägnar sig åt en enda näring under året, utan man måste kanske ha intäkter från fyra till fem olika näringar. Jag tänker i detta sammanhang bl.a. på fårskötseln. Det är viktigt att de som drabbas när vargen river får, ersätts fullt ut och på ett obyråkratiskt sätt. Jag hoppas att jordbruksministern är villig att medverka till uppbyggandet av en sådan obyråkratisk typ av ersättning.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar har Sverige genom ratificering av internationella konventioner åtagit sig att skydda hotade växter och djur. Om ratificeringen av dessa konventioner har det såvitt jag vet rått fullständig politisk enighet här i riksdagen. Den nordiska överenskommelsen på det här området undertecknades av den borgerliga regeringen, Bernkonventionen av den socialdemokratiska regeringen. Vi har i Sverige att göra sådana insatser för att skydda våra rovdjur som vi väntar oss att andra länder skall göra för att skydda rovdjuren där. Självfallet skall ersättning utgå för de skador som kan drabba den enskilde. Men jag vill ställa en fråga till Bertil Jonasson, som förmodligen ändå kommer att begära ordet: Är vi överens om att det icke är fråga om att utrota vargen? Är vi det, föreställer jag mig att vi också är överens om den ordning som här skall tillämpas, dvs. att naturvårdsverket och länsstyrelsen får försöka bedöma vilken omfattning vargstammen har i dag och vilken anpassning som skall ske till de olika intressen som man måste ta hänsyn till. Också vi är medvetna om att sådana hänsyn måste tas i detta sammanhang. Det är dock svårt för oss att nu, här från kammarens talarstol, deklarera hur stort antal vargar som skulle kunna tillåtas. Den frågan måste prövas i den ordning som vi har på detta område.

Herr talman! Jordbruksministern hänvisar till de konventioner som föreligger och till de beslut som är fattade. Jag har givetvis ingenting emot att de skall följas, och jag har inte yrkat på att man här i Sverige skulle gå in för en utrotning av vargen. Jag har däremot sagt i mitt förra anförande att man i skogstrakter som norra Värmland, där det trots allt bor människor, i torp och i annan bebyggelse, känner en rädsla i detta sammanhang. Därför skulle det vara lämpligare att ha vargarna på annat håll. Som det nu ser ut kan norra Värmland annars bli ett område för rätt stor varghållning. Vad som är ett faktum, herr jordbruksminister, är att stammen är större än man tidigare trott. Jordbruksministern nämnde siffran 10. Kanske är det riktigt. Men förmodligen, att döma av inkomna uppgifter, är stammen större än så. Med hänsyn till oroliga människor, skador som åsamkats människor som vill arbeta med tamdjur och även skador på vilt borde stammen således flyttas. Detta kan ju utgöra tillräckliga skäl mot en alltför stor vargstam. En del av vargarna kan väl flyttas till ett annat område.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag fråga jordbruksministern om han är beredd att medverka till att ersättning utgår för förlorad tamboskap som vargar rivit, dvs. att människor får full ersättning för de ekonomiska skador som åsamkats dem på detta vis. En riktig tacka t.ex. värderas i dag till mellan 800 och 1 000 kr. Men såvitt jag vet får man inte ersättning med motsvarande summa. Dessutom är det väldigt viktigt att reglerna förenklas och att det blir lättare att fylla i blanketter osv. Också det bör ingå i diskussionen när man diskuterar en fråga av detta slag.
Herr talman! Som jag har uppfattat saken skall enligt de regler som finns full ersättning utgå till de människor som på det här sättet får djur rivna. Det är självklart. Ingen skall behöva bli ekonomiskt lidande eftersom vi har det här skyddet när det gäller vargen. Jag hoppas att utbetalningarna sker på ett obyråkratiskt sätt. Jag är överens med Bertil Jonasson. Vi skall inte ha för stor vargstam. Men frågan är ju hur stor den kan få vara. Det kan vi inte fastställa här i riksdagen, utan den frågan bör prövas i vanlig ordning av de myndigheter som har att hantera ärenden av detta slag. Länsstyrelsen är ju den myndighet som skall förordna i vilken mån en avskjutning kan behöva ske, om stammen skulle bli så stor och medföra sådana olägenheter för befolkningen att man anser att den måste decimeras. I stället för att kräva att vargen skall utrotas — det har jag upplevt att man trots allt gör — borde man försöka sig på ett samarbete med ansvariga myndigheter i Värmland för att gemensamt söka lösningar som gör att hanteringen av ärendena kan ske på ett så hyggligt sätt som möjligt.
Herr talman! Jag är tacksam över jordbruksministerns uttalande, att man inte skall behöva ha alltför många vargar i norra Värmland. Någon enstaka varg kan väl tolereras. Men människor är mera rädda när vargarna förekommer i stora flockar. Det skall vi ha klart för oss. Det är väl ändå inte rimligt att göra norra Värmland till ett rovdjursreservat. Jordbruksministern var inne på ett samarbete mellan befolkningen och länsstyrelsen etc. Det är väl riktigt att man skall eftersträva ett sådant samarbete — det är vi överens om. Den debatt som uppstått i detta sammanhang är emellertid ganska förvirrad. Människor som är bosatta långt från norra Värmland tycker att det skall finnas vargar där; de anses då inte utgöra någon fara. Men jag är säker på att om vargarna släpptes lösa i dessa människors grannskap, skulle människorna reagera på ett helt annat sätt. Invånarna i norra Värmland tycker att detta förhållande är besynnerligt. De menar att sysselsättningen där har blivit dålig. Det har blivit svårt när det gäller utkomstmöjligheterna. Servicen har blivit dålig etc. Ovanpå allt detta kommer det här med vargarna. Det är inte roligt för människorna att leva under sådana omständigheter.
Herr talman! Till slut: Många människor som inser att vi inte bör utrota dessa rovdjur tycker kanske att det är lättare att säga så när man inte har dem inärheten. Omvänt inser nog de som har dessa rovdjur i närheten lätt att man inte skall ge sig på rovdjur som finns i andra delar av världen och som man tycker det är viktigt att inte utrota. Då är det alltså fråga om att hitta möjligheter att umgås mellan myndigheter och människor som bor i trakter där dessa rovdjur förekommer och få en rimlig hantering av frågan. Det har sagts något om vilken effekt som exempelvis de vargar som kommer att finnas uppe i Värmland skulle ha på viltet. Ja, vi kan konstatera att vi skjuter av omkring 20000 älgar i Värmland per år. Jag tror därför inte att man behöver frukta att effekten skall bli så svår beträffande den vargstam som kan förekomma i Värmland att någon behöver bli svårt lidande.
Herr talman! Till sist: Man skall inte negligera människors rädsla och det förhållandet att yrkesutövare får det motigt. Man skall ha klart för sig att antalet älgar och andra djur har minskat betydligt. Kvar står til syvende og sidst att även om vi vill ha vargar kvar i vår fauna, skall det inte få ske till priset av av att människor måste gå och vara rädda. Den sidan av saken behöver uppmärksammas från myndigheternas sida.
Herr talman!

Regeringen har i skrivelsen 1983 83:64). Jag bedömer att något förslag från regeringens sida inte kommer att lämnas under innevarande riksmöte.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret, även om jag tycker att det var negativt i överkant. Det innebär faktiskt i praktiken att framläggandet av detta trygghetspaket är skjutet på framtiden. Löntagarna har sedan 1963 utvecklat ett försäkringsskydd tillsammans med arbetsgivarna. Det försäkringsskyddet utgör ett väsentligt komplement till den vanliga socialförsäkringen. Ett gemensamt bolag, AMF, har bildats av SAF och LO, och detta bolag har till uppgift att utan vinstsyfte administrera verksamheten. Försäkringsskyddet omfattar i dag ett väsentligt Nr 69 ekonomiskt skydd vid dödsfall, arbetsskada, sjukdom, arbetslöshet och ålderspensionering. LRF har som första företagarorganisation fått medel avdelade vid jordbrukets prisförhandlingar för att åstadkomma ett skydd likvärdigt med det som löntagarna har. Lantbrukarnas trygghetspaket omfattar, till skillnad från löntagarnas samskydd, inte försäkring vid arbetslöshet eller pensionering. Det är angeläget att också skogsbrukets folk får komma i åtnjutande av liknande skydd. Det rör sig om ca 30 000 brukare, som skulle kunna komma in i samma slags trygghetspaket som andra människor har. Till 1981/82 års riksdag lämnades tre motioner om ett trygghetspaket. De kom från moderaterna, centern och socialdemokraterna. Skatteutskottet tillstyrkte motionerna och ansåg att det var angeläget att problemet fick en snar lösning. Jordbruksutskottet tillstyrkte också motionerna. Man ansåg det vara värdefullt att de yrkesverksamma skogsbrukarna kunde få en ökad trygghet genom det föreslagna trygghetspaketet. Riksdagen biföll utskottets hemställan, och frågan överlämnades till regeringen för åtgärd. Statssekreterare Ulf Lönnqvist meddelade LRF redan under januari 1983, alltså för drygt ett år sedan, att ett trygghetspaket skulle komma. Vissa detaljfrågor återstod dock att lösa, men frågan uppgavs ha högsta prioritet. Nu har vi fått höra i dag att detta med prioriteten inte var så viktigt, eftersom man skjuter frågan på framtiden. Vi behöver emellertid ett fortsatt aktivt skogsbruk i landet, och självverksamheten måste därför på olika sätt underlättas. En viktig förutsättning för fortsatt hög aktivitet är att skogsbrukarna får det försäkringsskydd som stimulerar självverksamheten och som ger ekonomiska förutsättningar för en fortsatt produktion även när en skada inträffar. Det måste också ligga i myndigheternas intresse att den här gruppen kommer i åtnjutande av samma regler som andra.
Herr talman! Jag har naturligtvis samma uppfattning: Det är angeläget att vi kan lösa denna fråga. Vidare är det riktigt att arbetsmarknadsförsäkringen för löntagarna finansieras av arbetsgivarna, och att trygghetspaketen för lantbrukare och fiskare finansieras inom ramen för de årliga prisförhandlingarna på resp. område. Det är alltså i de här fallen de försäkrade grupperna som kollektivt betalar försäkringspremierna. Motsvarande finansieringsmöjlighet finns inte på skogsbrukets område, och det är en av orsakerna till att vi inte har kunnat finna den lösning som vi i och för sig eftersträvar. Men vi fortsätter att arbeta med frågan.
Herr talman! I samtliga tre motioner som det gäller anvisar man ett sätt att lösa betalningsproblemet för denna försäkring. Det rör sig uppskattningsvis 177 om 15 milj.kr. per år. Man hänvisar till möjligheten att, liksom medel har avdelats från lantbrukets prisöverenskommelse, medel skulle kunna avdelas från skogsvårdsavgiften. Den är ju överdimensionerad. Många bedömare är överens om att de 0,5960 som man tar ut ger ungefär 300 miljoner. Denna skogsvårdsavgift har tillkommit för att den skall återföras till skogsbruket, och detta vore ju en form för att återföra avgiften till de brukare som saknar det försäkringsskydd som andra grupper har. Pet finns förslag utarbetat, och en utredning har angivit vilka möjligheter som föreligger. Jag tycker att det är en mycket dålig förklaring, när det hävdas att man håller på att leta efter ett sätt att finansiera försäkringen.
Herr talman! Det är riktigt att dessa förslag har förts fram. Men det är fel när Sven Munke säger att skogsvårdsavgiften i dag är överdimensionerad med hänvisning till de ändamål vi behöver använda den för då det gäller insatserna på skogsbrukets område. Det som har inträffat här är att det trots allt finns delade meningar också på skogsägarsidan huruvida skogsvårdsavgiften skall användas för dessa ändamål. Men det är frågor som vi kan fortsätta att diskutera.
Herr talman! De delade meningarna om hur man skall använda avgiften kommer från domänverket, som inte är särskilt intresserat av detta trygghetspaket. Detta paket är avsett för självbrukarna, för dem som på heltid eller halvtid bidrar till att en av landets största exportprodukter kommer fram. Jag tycker att det är angeläget att frågan ordnas på ett hyfsat sätt. Det är hemskt att behöva säga till dessa människor att de inte är berättigade till denna trygghet, därför att vi inte kan lösa finansieringen.
Herr talman! Det var väl inte riktigt rätt, som Sven Munke sade, att det var bara domänverket som hade invändningar att resa. Riksskatteverket och andra har också varit inne på de dessa linjer. Men vår ambition är att vi skall komma till rätta med detta problem. Också jag anser nämligen att det är angeläget att de här skogsbrukarna kan få den trygghetsförsäkring som det finns skäl för.
Herr talman! Det var inte någon missuppfattning från min sida. Jordbruksministern sade nämligen att det finns vissa skogsägare som är tveksamma till en trygghetsförsäkring. Vad jag vet har inte riksskatteverket några skogar!
Herr talman! Det är jag också medveten om. Men det kan trots allt finnas andra skogsägargrupper än domänverket.

Herr talman! En frihetsdebatt sveper över Sverige. Vanliga människor känner att alltför mycket av det som borde vara deras enskilda angelägenheter har blivit politiska beslut. De är trötta på reglerandet, på kontrollerandet, på byråkratin och de stora kollektiva lösningarna. Vi måste ta den här oron på allvar. Kollektiva lösningar och politiska regleringar må ha aldrig så ädla motiv. Men summan av allt fler politiskt styrda beslut blir att den enskildes frihet sitter allt trängre. Allt fler av oss känner hur vår integritet träds för när. Våra namn ersätts med nummer, vi avkrävs besked om hur mycket vi betalat till målaren, snickaren och mäklaren. Det måste vara något fel när människor får en klump i magen så fort de får ett brunt fönsterkuvert från någon myndighet. Men denna politik hotar också fantasi, nyskapande och personligt ansvar. Ju större del av det personliga ansvaret som övertas av myndigheter och politiker, desto mer likgiltiga blir vi människor för varandra. Häromdagen stämde även Ingvar Carlsson in i kritiken mot tron på de kollektiva lösningarnas välsignelse i alla sammanhang. I regeringskretsen är det — talande nog —- framtidsministern som fått ansvaret för den socialdemokratiska nyorienteringen. Och det är säkert ett bra val. Ingvar Carlsson är en skicklig politiker, som inte förfaller till demagogiska plattheter och personangrepp. Men vad hjälper Ingvar Carlssons ord, när regeringen fortsätter att sätta sin lit till de kollektiva lösningar som alltid varit socialdemokratins signum. Låt mig som en bakgrund till den aktuella frihetsdebatten belysa sex viktiga frågor som alla starkt berör vanliga människor. Inom bostadspolitiken fortsätter regeringen att motarbeta människors Önskan att få äga sin bostad — vare sig det är en lägenhet eller ett småhus. Regeringen bereder marken för hembudsklausuler, skärpta reavinstregler, avdragsbegränsning, prisregleringar och andra bestämmelser — allt ägnat att begränsa och försvåra den fria äganderätten och friheten. Kulturminister Bengt Göransson ger klart besked. Han vill inte ha reklam i radio och TV. Han vill ha kvar monopolet i etern. En stark folkopinion vill ha reklam och slopa monopolet. Mångfalden och rätten att fritt etablera sig borde vara lika självklar i etern som i pressen. Men socialdemokratin står orubbad i sin tro på monopolet — friheten får sitta emellan. Två dagar efter Ingvar Carlssons senaste stora frihetstal ger socialminister Andersson besked. Enskilda daghem får inget statsstöd, speciellt inte om de är lönsamma. Alternativ och valfrihet, konkurrens och frihet, får ge vika. Inom skolans område är det socialdemokratiska motståndet mot individualisering — personlig undervisning — lika hårdnackat som någonsin. Enskilda skolor missgynnas, och alla lösningar som strider mot strömlinjeformen betraktas med misstro. Friheten för föräldrar attt välja skola för sina barn gäller inte i Sverige. Samtidigt som Ingvar Carlsson självkritiskt diskuterar kollektivismens fel, fortsätter det socialdemokratiska partiet att värva medlemmar genom kollektivanslutning. Och Per-Olof Edin far land och rike runt och söker medarbetare till den största samhällsförändringen i kollektivistisk riktning någonsin: fackföreningsfonderna. Man skulle kunna ge många fler exempel. Nästan var dag vi har plenum här i kammaren beslutar den socialistiska majoriteten om någon ny etableringsregel som innebär mindre frihet. Det är bra med socialdemokratisk självkritik i tal. Men orden måste följas av handling. Så sker inte, och det är kanske inte så förvånansvärt. Från det socialdemokratiska partiprogrammets krav att ”hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning” är det ett mycket långt steg till en kamporganisation för den enskilda människans frihet. På alla dessa områden, och på många andra, vill vi moderater i stället värna och vidga den enskildes sfär. Vi vill släppa loss enskilda människors idéer och skapande. Men vi måste också återge människorna det personliga ansvaret, både för sig själv och för sin nästa. Det innebär färre regleringar — i stället för fler; mindre politisering — i stället för mer; lägre skatter —- inte högre; mer valfrihet — inte mindre. Och det innebär att den ekonomiska friheten skall tryggas — inte ständigt begränsas av byråkrati, regleringar, fonder och högre skatter. Herr talman! Visst finns det i dag ljuspunkter för den svenska ekonomin. Dessa skall varken förringas eller förstoras. Exporten har ökat, och efterfrågan ökar på de stora exportmarknaderna, särskilt i Ronald Reagans USA. Framgångarna på exportmarknaden har lett till en ökad industriproduktion och därmed till en förbättrad bytesbalans. Men vi har inte fått försäljningsökningen till skänks. Vi har betalat ett högt pris, i form av två stora devalveringar på sammanlagt 26 90. Priset för dessa devalveringar kan vi bl.a. se i de försvarsförhandlingar som nu pågår. Det är devalveringarnas och dollaruppgångens effekter som nu gör det nödvändigt att diskutera tillskott till vårt försvar. Vi moderater hoppas att de pågående samtalen skall leda till en bred nationell överenskommelse om att slå vakt om den försvarskraft som riksdagen beslutade om 1982. Alla torde vara överens om att detta sannerligen icke är tiden att försvaga vår värnkraft. Herr talman! En annan konsekvens av devalveringarna är att inflationen ökar. Vi ligger nu i den absoluta toppen i industriländernas inflationsliga. Den prisfördel som devalveringarna givit oss riskerar att snabbt ätas upp — och då är vi tillbaks i utgångsläget, men med viktiga skillnader: vi har en högre inflationstakt än omvärlden, ett försämrat förtroende för den svenska kronan och för den delen också en högre statsskuld till utlandet. Ljuspunkterna i ekonomin är naturligtvis glädjande, och i regeringskansliet är det ingen hejd på optimismen. Budgetförslaget är förödande konsekvent i ett avseende, nämligen sin förmåga att tolka varje tecken till det bästa. Jämfört med prognosen från regeringens eget konjunkturinstitut justeras snart sagt varenda faktor upp: BNP, investeringarna, exporten, den privata konsumtionen. Det mesta förutspås av regeringen bli bättre än vad konjunkturinstitutet tror. Regeringens optimism är minst lika stor om man jämför med andra prognoser, exempelvis Industriförbundets. Men vad är skälet till denna glädjeprognos? Besitter regeringen någon kunskap och visdom som andra bedömare saknar? Eller är det bara så att regeringen hoppas så mycket mer och hårdare? ”Regeringen ber till Gud”, för att citera Aftonbladets kommentar till förra årets budget. Med exportuppgången, den internationella konjunkturuppgången och de optimistiska prognoserna som bräcklig grund proklamerar den svenska regeringen nu att ”vändpunkten” är nådd. Det är en farlig politik. Det finns ett oupplösligt samband mellan vad vi politiker säger och vad vi gör. Skall politiken lägga en bra grund för framtiden, räcker det inte att vi får mandat i valen. Politiker måste också få mandat i människornas medvetande. Om inte vi politiker ger en riktig beskrivning av läget, kan vi aldrig vinna förståelse för den nödvändiga kuren. Det krismedvetande som flera år av varningar och allvarligt tal har skapat riskerar att gå förlorat när regeringen proklamerar ”faran över”. Eller också, vilket är lika allvarligt eller kanske ännu värre, övergår krismedvetandet i krislättja. De många miljarderna i statsskuld, budgetunderskott och offentliga utgiftsökningar blir svindlande men anonyma och ogripbara summor, som de vanliga människorna inte längre orkar reagera för. Problemen i Sveriges ekonomi finns kvar, även om läget inte förvärras lika snabbt som tidigare. Exportframgångar och högkonjunktur är förgängliga ting, om de inte används till bestående förbättringar. Får man vind i seglen, skall den utnyttjas till att lägga kursen rätt — inte till att envist styra mot grynnorna i lä. Men i budgetförslaget lämnas i stort sett alla Sveriges grundläggande ekonomiska problem obehandlade. Den fria världens högsta skattetryck och största offentliga sektor lämnas orubbade. Statens och kommunernas utgifter fortsätter att ligga på en nivå långt över vad vi förmår betala med vår egen produktion, med vad vi själva tillverkar och skapar i Sverige. Räknar vi bort vissa engångsbesparingar, är det egentliga budgetunderskottet över 90 miljarder kronor. Efter två devalveringar på sammanlagt 26 70, och mitt i en högkonjunktur, är detta inte mycket att yvas över. Några verkliga besparingar, utöver engångsbesparingarna, görs egentligen inte. Däremot innebär det omfattande kosmetiska arbete som regeringen har lagt ned på sin budget att nya — och sannolikt större — utgifter döljs. Herr talman! Skall den glättade bilden av ekonomin ha någon chans att bli verklighet krävs att lönekostnadsökningarna stannar vid 690 och att inflationsmålet på 4 20 uppnås. Det har också regeringen konstaterat. Men i praktiken innebär detta att de avtalsmässiga löneökningarna måste stanna vid 1,5 20, när löneglidningen och förra årets ”överhäng” är borträknat. Det målet blir sannerligen inte lätt att nå. Den svenska regeringen har ett ambitiöst inflationsmål kombinerat med en politik som driver på inflationen. Nya och högre skatter, devalvering, fonder, budgetunderskott — allt driver på inflationen. Inflationsmålet är i sig svårt att nå, och det är hart när omöjligt att kombinera med regeringens politik, inkl. talet om reallöneökningar. Ingen regering kan sitta på så många stolar. På något sätt är handlingsmönstret typiskt för den socialdemokratiska regeringen. Varje gång de stridande viljorna i den egna rörelsen skall lugnas har regeringen i ord sagt både-och, men i handling gjort varken-eller. Svångrem och svängrum, spara och spendera, låga lönelyft och reallöneökningar — allt i ett. Förra årets budget bar, liksom alla de olika ekonomisk-politiska propositionerna har gjort, passivitetens prägel. Det gör också denna budget. Men om -— och endast om — inflationsmålet kan nås, högkonjunkturen håller i sig och sprider sig till Europa och regeringen har rätt och konjunkturinstitutet, Industriförbundet, SNS och alla andra prognosmakare har fel, innebär det, i bästa fall, på stället marsch. I annat fall halkar vi efter ytterligare. Vi kommer att stå än sämre rustade när konjunkturerna vänder, och våra chanser att undvika skuldfällan och kronisk arbetslöshet blir mindre. I budgetarbetet ställs en regerings förmåga att arbeta för framtiden på hårda prov. En bra budget skall lägga grunden för vårt framtida välstånd. Den socialdemokratiska budgeten är kortsynt. Den tar konjunkturuppgången, ledd från Reagans USA, och devalveringsvinsten, den kortsiktiga, som förevändning för att slippa bekymra sig om de ekonomiska framtidsfrågorna: Hur skall det framtida välståndet i Sverige skapas, betalas och fördelas? Mitt i en högkonjunktur ståtar Sverige med ett rekordstort budgetunder skott. Vi har den industrialiserade världens näst högsta statsskuld, motsvarande 70 96 av ett års samlade produktion. Skall vi komma ur dessa problem i framtiden krävs det en enorm tillväxt. Fler sjukhussängar, kommunalkontor och idrottshallar må vara aldrig så önskvärda, men de kan inte lösa problemet. Det är bara en väsentligt större industriproduktion som kan göra det. Svensk industri måste bli större och bättre. Det är alltså bara en investeringsboom som kan hjälpa oss. Morgondagens välstånd skapas av dagens sparande och dagens industriinvesteringar. Hur är det då med investeringarna? Ja, de fortsätter att slå bottenrekord. Trots att många företag nu i högkonjunkturen närmar sig kapacitetstaket är investeringskvoten rekordlåg. Inte något år sedan 1960, för 25 år sedan, har industriinvesteringarna varit lägre än i år. Det om någonting är en alarmsignal för framtiden, en varningssignal att ta på allvar. Vad gör då regeringen? På kort sikt gör den ingenting. Vad gör den för att långsiktigt stimulera investeringarna? Vill man göra det mer lönsamt att arbeta, att spara och att investera? Vill regeringen rensa i krånglet och pålagorna på industrin? Nej, knappast. Det stora budgetunderskottet driver upp räntorna. Hur mycket det hindrar industriinvesteringarna kan vara svårt att beräkna, och man kan ha olika åsikter om det. Men en sak är säker: Det stora budgetunderskottet hämmar industriinvesteringarna. Fonderna drevs igenom, mot ett enigt näringsliv, en enig borgerlig opposition och en majoritet av svenska folket. Hur mycket fonderna hindrar industriinvesteringarna kan vara svårt att beräkna. Men en sak är säker: Industriinvesteringarna hämmas. Kraftigt försämrade regler för aktiesparande och riskvilligt sparande och mycket högre kapitalbeskattning gör just produktivt sparande och sparande i framtida investeringar mindre lönsamt. Hur mycket det hindrar industriinvesteringarna och framtidens jobb kan vara svårt att beräkna. Men en sak är säker: Industriinvesteringarna hämmas. Socialdemokraterna har på drygt ett år höjt 43 olika skatter. Vi har fått skatt på vattenkraft, skatt på hyreshus, skatt på video, höjd skatt på el, höjd skatt på olja, höjd moms osv., osv., osv. Det kan vara svårt att beräkna varje enskild skatts påverkan på investeringarna. Men en sak är säker: Högre skatter gynnar inte investeringarna. Investeringarna, framtidens jobb, hämmas. I själva verket är devalveringen det enda regeringen har gjort. I övrigt har den bara lagt tyngre bördor på industriinvesteringarna. Effekterna av dessa små investeringar märks alldeles säkert inte under denna mandatperiod och kanske inte heller under nästa. Men på sikt blir det allvarliga följder av dem. Vårt välstånd skall upprätthållas av en för liten och - med dessa minskande investeringar — alltmer försliten industri. De framgångar som svensk industri har på exportmarknaden i dag är resultatet av tidigare generationers uppoffringar och investeringar. Dagens industriinvesteringar är morgondagens produktion och morgondagens arbete för Sveriges folk. I klartext innebär det att vi just nu tär på våra föräldrars uppoffringar, samtidigt som vi konsumerar och förbrukar våra barns inkomster. Medan Olof Palme lika stolt som aningslöst proklamerar ”att vi har blivit herrar i vårt eget hus”, läggs skuldebreven på hög i barnkamrarna i Sverige. Statsskulden är redan 500 miljarder kronor. Det är säkert en anonym och svindlande summa för var svensk. Men per person, per människa, per svensk — såväl ung som gammal, yrkesverksam som pensionär — är den 62 000 kr. Till regeringens alla räkneexempel skall läggas att en tvåbarnsfamilj, en familj med fyra personer, har en skuld till framtiden på 250000 kr. Med er budget ökar deras skuld i år med 40000 kr. Det är vad som gäller för en tvåbarnsfamilj när man skall tala om en solidarisk fördelningspolitik. Sedan den nuvarande regeringen tillträdde har Sverige passerat Danmark och Italien i skuldligan. Bara Belgien ligger före oss. Och, herr Palme, vi spurtar! Ju längre anpassningen dröjer, desto större blir statsskulden. Varenda krona skall betalas igen med ränta på ränta, och det som vi inte betalar får våra barn och barnbarn överta. Detta är det enkla skälet till vårt partis besparingsförslag. I år lägger vi fram konkreta förslag på besparingar som sammanlagt uppgår till 28,8 miljarder kronor, varav 5,5 miljarder är av engångskaraktär. En stor del av våra besparingar — nästan 11 miljarder — använder vi till att sänka skatterna. Skall vi gynna arbete och sparande och därmed göra investeringar och företagande — dvs. framtidens jobb — värda risken, måste vi sänka skattetrycket. Våra besparingar innebär att olika statliga bidrag och subventioner blir mindre. Vi vill att människor i stället genom lägre skatter skall behålla en större del av sin inkomst själva och att de själva skall få besluta litet mer och politikerna litet mindre. Rundgången av skatter och bidrag har medverkat till Sveriges dåliga finanser. För att få Sverige på rätt väg igen vill vi vrida spriralen åt andra hållet. Vi vill låta minskade utgifter och lägre skatter följas åt. Centern, folkpartiet och moderaterna har alla presenterat förslag som innebär större besparingar än regeringens. Tyngdpunkten och storleken på våra förslag kan vara olika, men rörelseinriktningen är densamma: mot ett Sverige i bättre balans. Detta kan tyckas vara litet av uppochnedvända världen. Det brukar vara ett oppositionens privilegium att välja den enkla vägen och kräva mer av allt till alla. Det gjorde också socialdemokratin under sina sex år i opposition. Men i dagens Sverige är det tvärtom. Här är det oppositionen som ser till det långsiktiga i stället för det kortsiktigt bekväma. Det är vi som kommer med förslagen, som tar besvär och stryk för besparingsförslagen. Regeringen säger envist nej. Den socialdemokratiska regeringen möter våra besparingsförslag med glåpord och invektiv. Statsrådsberedningens politiska tjänstemän ägnar sin tid åt att genom glidande tolkningar och fiffigt kontruerade familjetyper beräkna hur moderata besparingar slår. Budskapet är enkelt: Att spara så mycket som vårt parti vill göra är osolidariskt och hänsynslöst. Men har någon av statsrådsberedningens tjänstemän försökt räkna ut hur mycket högre skatter dessa familjer får genom de skattehöjningar som regeringen drivit igenom? Och har de någonsin räknat ut hur stora skulder deras barn får — innan de ens har börjat jobba — genom vår generations slöseri? Jag har givit siffrorna — ni kan ta dem! Ytterst är detta en moralisk fråga. Det handlar om att ta ställning i 1980-talets två stora fördelningspolitiska konflikter. Den ena är avvägningen mellan hur mycket stat och kommun, den offentliga sektorn, skall ta i anspråk och hur mycket människorna skall få behålla själva. Vårt partis uppfattning är klar. Den politiskt kontrollerade delen av ekonomin skall bli mindre, och den del som människorna själva styr skall bli större. Den andra stora frågan är hur mycket vår generation — vi — skall betala själv och hur mycket vi skall lämna efter oss till våra barn och barnbarn att betala. Även här tar moderaterna ställning. Vår generation skall betala för vår välfärd. Vi har ingen rätt att skyffla över räkningarna till våra barn och barnbarn. Det — om något — är osolidariskt. Herr talman! Det politiska arbetet för framtiden inkluderar i hög grad barnfamiljerna. Det kan inte vara rimligt att barnfamiljer med nuvarande inkomster skall betala så mycket i skatt att de blir beroende av bidrag för sin försörjning. Skatten måste också ta hänsyn till försörjningsbördan. Det måste också finnas utrymme för andra sätt att lösa barnomsorg än kommunala daghem. Därför har vårt parti lagt förslag om skattelättnader för alla men särskilt stora skattelättnader för barnfamiljerna. Folkpartiet och centern har lagt förslag med samma syfte om än med olika konstruktioner. Regeringen, däremot, vilar lugnt och ägnar all kraft åt ett korståg mot enskilda daghem. De strider mot den socialdemokratiska ideologins tro på kollektivets välsignelse. Statligt stöd till enskilda alternativ har minskat, och nu har socialministern givit besked om att något bidrag till enskilda daghem som går med vinst blir det inte tal om. Lönsamma daghem är omoraliskt och ger dålig kvalitet, menar han. Sten Andersson förstår inte eller vill inte förstå det som varenda köpman, hantverkare och näringsidkare fått lära sig tidigt: Den som inte ger god service förlorar sina kunder. Men i de kollektiva lösningarnas och de stora monopolens värld är detta kanske en okänd kunskap och framför allt inte nödvändig. Har man monopol behöver man ju inte bry sig om kunderna, barnfamiljerna. Då kan man ju lugnt förlita sig på sitt monopol. Att arbeta för framtiden innebär också att arbeta för en bättre skola. Vi måste få en skola som sätter kunskaper och basfärdigheter i högsätet. Skadorna av 1960-talets alla misslyckade experiment på skolans område och kunskapsföraktet måste nu repareras. Den kollektiva utbildningspolitiken har också slagit fel. Strävar man efter en strömlinjeformad skola som skall passa alla, blir den egentligen inte bra för någon. Vi moderater har i år lagt ner ett stort arbete på vår utbildningspolitiska motion. Vi har förslag om en sänkning av skolstartsåldern och om en reformering av högstadiet som innebär en mer individualiserad, mer personlig undervisning. Vi har också utvecklat vårt förslag till lärlingsutbildning, som skall ge ungdomar en chans att komma in på arbetsmarknaden genom att lära sig ett yrke från grunden. Skälet till dessa förslag är vår bergfasta övertygelse om betydelsen av kunskaper. Kunskapsföraktet och kravlösheten har gjort våra barn en stor otjänst, särskilt de barn som har det motigast redan från början, de som inte har haft med sig kraven och kanske hjälpen hemifrån. Sveriges framtida förmåga att konkurrera internationellt avgörs till stor del av hur välutbildat Sveriges folk är. Därför, herr talman, är en skola med goda kunskaper en av de viktigaste framtidsinvesteringar som vi kan göra för Sveriges folk.

Herr talman! Den internationella konjunkturuppgången ger nu svenskt näringsliv betydande draghjälp, och det kan vi alla vara glada åt. Återhämtningen är dock fortfarande starkast i USA och Japan. I Västeuropa stannade tillväxten också för 1983 vid 1 70. Många länder — både socialdemokratiskt och borgerligt styrda — fortsätter dessutom den mycket restriktiva ekonomiska politiken. Av de större länderna gäller detta främst Västtyskland och Frankrike. Redan dessa internationella förhållanden gör det förhastat att dra så stora växlar på framtiden och på utvecklingen i våra exportländer som regeringen gör. Hemmanäringar som handel och byggenskap kämpar dessutom med stora svårigheter. Vad värre är — Sveriges rent inhemska problem har knappast kommit närmare sin lösning. Det kan bl.a. avläsas i arbetslöshetssiffrorna. Trots alla AMS-insatser ger arbetslösheten inte vika. Den ökning av antalet lediga platser som brukar komma när konjunkturen vänder och går upp motsvarar inte tillströmningen av nya arbetssökande. Arbetslösheten är i dag högre än för ett år sedan och avsevärt högre än för två år sedan. Herr talman! Jag tror att det är många som undrar om landets statsminister — ställd inför denna bistra och kalla verklighet — kommer ihåg hur han själv beskyllde den dåvarande regeringen för att medvetet öka arbetslösheten, hur han talade om en s.k. Fälldin-effekt osv. Jag tror också att det är många som undrar om han i så fall ångrar denna beskyllning. För egen del skall jag inte beskylla den nuvarande regeringen för att medvetet ha drivit upp arbetslösheten. Det vore orimligt — det kan inte finnas motiv för det. Men jag skall konstatera att regeringen många gånger tyvärr tar dåligt till vara de möjligheter som finns att få fram jobb. Ett exempel på detta är ungdomslagen. Riksdagen sade där mycket eftertryckligt ifrån före jul, att sökandet efter ungdomsplatser inte fick stanna vid statliga och kommunala arbetsplatser. För det är ju framför allt inom industrin och då inte minst den mindre företagsamheten som det är angeläget att få fram jobb. Men av skäl som är svåra att förstå har regeringen inte sett till att detta kommer till klart uttryck i den förordning AMS skall efterleva. Många ungdomar kommer därmed helt i onödan att gå utan jobb. Varför gav inte regeringen i sin förordning de klara besked som riksdagen enades om vid behandlingen här före jul? Det för arbetslöshet allra mest utsatta yrkesområdet är byggfacket. Ändå framställdes ”att bygga Sverige ur krisen” som ett av socialdemokraternas stora vallöften. I verkligheten har socialdemokraternas politik bara lett till att byggkrisen har förvärrats. Byggandet av nya bostäder sjunker. Ombyggnadsoch reparationsverksamheten kommer inte i gång i beräknad omfattning. Byggarbetslösheten bara stiger och stiger. Här som på många andra områden är det inte minst den höga räntan som bromsar. Också det myckna byggkrånglet hindrar många jobb att komma i gång. Den fortsatt höga arbetslösheten är bara ett av många oroande tecken på att regeringens försök att hitta genvägar ur krisen i stället håller på att bli senvägar. Oo Devalveringen i förening med den internationella konjunkturuppgången har självfallet gett skjuts åt exporten, och åt denna ökade export har vi alla anledning att vara glada. Men vi tvingas ju konstatera att exportökningen inte har omsatts i nya jobb och offensiva investeringar. Oo De många skattehöjningar som har vidtagits för att man skall slippa spara har i praktiken lagt stark hämsko på utvecklingen. Trots flera nya skatter har budgetunderskottet inte kunnat pressas ner. Det ökade kraftigt under förra året, och det är i år oförändrat jämfört med förra året. Oo Försöken att dämpa lönekraven genom införandet av löntagarfonder och olika skattepolitiska åtgärder framstår inte heller som särskilt framgångsrika. Devalveringens fördelar är nu på väg att ätas upp. Därmed kommer bl.a. den förbättring som har uppnåtts i utrikesaffärerna under 1983 att bli svår att vidmakthålla. Om inte annat krymper utrymmet för en aktiv konjunkturpolitik när vi går in i nästa lågkonjunktur. Kortsiktigt är regeringens politik starkt inriktad på att hålla nere inflationen. Det är en viktig inriktning, en viktig ambition. Men den första förutsättningen för att svenskt näringsliv skall kunna bevara sin konkurrenskraft är att den svenska inflationen inte är högre än den internationella. Vi tvingas påminna oss att de svenska prisökningarna i dag fortfarande är dubbelt så stora som prisökningarna i våra viktigaste konkurrentländer. Än en gång: Regeringens mål att få ner inflationen är lovvärt. Däremot måste man starkt kritisera valet av metoder. När regeringen själv inte förmår pressa ner budgetunderskottet har den måst be riksbanken om hjälp. Svångremmen hålls hårt åtdragen med hjälp av hög ränta och starka kreditbegränsningar. En effekt av denna politik är att de som står ute i produktionen får bära orimligt stor del av krisens bördor. Expansionen inom stat och kommun fortsätter på bekostnad av främst industriarbetarnas reallöner. Som OECD nyligen visat fortsätter de svenska industriarbetarlönerna, internationellt sett, att rutscha utför, samtidigt som skattetrycket förblir världens högsta. Denna utveckling är allvarlig bl.a. för industrins rekryteringsmöjligheter. Det finns redan nu industriföretag som har brist på folk trots arbetslösheten. Med de behov som föreligger av konsolidering och av att samla i ladorna finns det inte något större utrymme för löneökningar heller under 1984 och 1985. Därför är det viktigt att kommande lönehöjningar inte urholkas av nya skattehöjningar — det har vi i detta hus anledning att hålla i minnet. Den andra allvarliga effekten av denna politik är att investeringarna och framtidssatsningarna uteblir. Trots bättre lönsamhet i näringslivet fortsätter det att vara mer vinstgivande att placera pengar i värdepapper än i produktiva investeringar. Det är svårt att finna investeringsobjekt inom industrin som ger lika bra ränta på pengarna som den ränta man får på de obligationer staten ger ut för att finansiera budgetunderskottet. Kurserna på börsen trissas upp utan att det i många fall finns något reellt underlag för kursstegringarna. Spekulationskapitalet gynnas på arbetets och företagsamhetens bekostnad med den socialdemokratiska politiken. Herr talman! Skall svensk ekonomi verkligen dra nytta av den internationella förbättringen måste den socialdemokratiska politiken ändras på i första hand fyra områden. Budgetunderskottet måste pressas ner. Lyckas inte det ens i nuvarande konjunkturläge kommer vi att vara mycket illa ute i nästa lågkonjunktur. Framtidssatsningarna kommer att fortsätta att utebli. Reallönerna kommer även i fortsättningen att urholkas. Det såg länge ut som om också regeringen hade klara ambitioner att åstadkomma en sänkning av budgetunderskottet. Tyvärr fick det halva misslyckandet med höstens sparpaket regeringen att ge upp. Denna uppgivenhet när det gäller budgetpolitiken kan komma att stå svensk ekonomi mycket dyrt. Centerns budgetalternativ innebär nettobesparingar med uthållig helårseffekt på 10 miljarder kronor. Det sker bl.a. genom att man drar in skatten på juridiska personer från kommunerna till staten, inför karensdagar i sjukförsäkringen, avskaffar avdraget för fackföreningsavgifter och minskar subventionerna till boendet. Även om sådana besparingar kortsiktigt kan kännas för den enskilde, är de klart att föredra framför en politik som hotar både framtida jobb och framtida inkomster. För det är ett misstag att tro, att konsumtionsutgifter inte behöver betalas, bara räkningen skjuts tillräckligt långt fram i tiden. Det är också värt att notera, att när regeringen lämnat sina förslag till riksdagen, har den inte reserverat några pengar i budgeten för nödvändiga tillskott till barnfamiljerna, u-hjälpen och försvaret. Eftersom det pågår överläggningar mellan partierna om hur vårt försvar skall kompenseras för den minskade köpkraft som blivit en följd av momshöjningen, devalveringen och den kraftiga dollarkursstegringen, skall jag inte närmare gå in på den frågan nu. Jag skall bara uttrycka förhoppningen att det skall vara möjligt att än en gång visa både svenska folket och vår omvärld att denna fråga kan lösas i nationell enighet, trots hårda partipolitiska motsättningar på andra områden. Målet bör vara att försvarets värnkraft skall vara densamma som avsågs vid 1982 års försvarsbeslut. Det andra området gäller arbetslösheten. Denna måste angripas också med näringspolitiska medel. Full sysselsättning kan bara uppnås, om fler varaktiga jobb kommer till stånd. Då räcker det inte med regeringens ensidiga AMS-politik. Näringspolitiken måste åter väckas till liv, regionalpolitiken aktiveras, småföretagsinsatserna ökas och utbildningen inriktas på bl.a. ökad lärlingsutbildning. Som vi i centern ser saken måste näringsliv och sysselsättning främjas genom att man avstår från de kollektiva löntagarfonderna, dvs. att detta beslut rivs upp. I våra motioner har vi också föreslagit en sänkning av sjukförsäkringsavgiften för mindre företag och en skattepolitik som gynnar produktiva investeringar och ökade arbetsinsatser. Regionalpolitiken vill vi förstärka genom differentierade arbetsgivaravgifter, ökade länsanslag för regional utveckling, utbyggt glesbygdsstöd och ökade medel till de regionala utvecklingsfonderna. Utpressningspolitiken mot jordbruket måste avvisas. Skulle utpressningspolitiken genomföras skulle den äventyra 20000 jobb i jordbruk och livsmedelsindustri. Energipolitiken måste i större utsträckning inriktas på inhemska bränslen, vilket ger besparingar i statskassan, förbättringar i bytesbalansen och nya jobb i svaga regioner. Herr talman! Så kan man medvetet arbeta för fler jobb på område efter område. Regeringen har ensidigt satt sin lit till devalveringen och AMS-politiken. Därför har vi också en stor arbetslöshet. Sedan till det tredje området där det måste bli en ändring. Regeringen måste gå från ord till handling när det gäller att begränsa regleringssamhället och få bort onödig byråkrati. Jag vill påminna om att regeringsskiftet 1976 innebar att avbyråkratisering och avreglering för första gången sköts i förgrunden. Det blev då klara begränsningar i antalet nya lagar och föreskrifter, och ungefär ett tusen lagar och förordningar avskaffades under åren 1976-1982. Med socialdemokratin i regeringsställning har vi på nytt fått mera av centralisering, regleringar och styrningar — av företag och enskilda människor. Detta skapar inget bra klimat för utveckling och framsteg. Det fjärde området gäller tryggandet av en rättvis fördelning av produktionsresultatet. Vi upplever nu inte bara hur de mer spekulativa vinsterna ökar, vi upplever också att fler och fler tvingas att söka socialhjälp och att den socialdemokratiska politiken leder till att det ekonomiska grundskyddet gröps ur för ekonomiskt svaga grupper. Det sätt på vilket socialdemokraterna hanterat pensionsfrågan skapar naturligtvis problem för socialdemokraterna ur trovärdighetssynpunkt. När vi hade regeringsansvaret och fann det vara nödvändigt att också pensionärerna måste vara med och ta följderna av en del av de nödvändiga åtstramningsåtgärderna, sade vi det rent ut. När vi sade det, och när de här förslagen genomfördes, anklagade ni socialdemokrater oss våldsamt, och ni lovade att om ni fick regeringsmakten, skulle värdesäkringen återinföras. Ni fick regeringsansvaret, men då fann också ni att pensionärerna måste vara med i besparingsarbetet. Om detta är att säga, för det första, att det krävdes mycket aktiva insatser från pensionärsorganisationerna och centern innan ni socialdemokrater förmåddes höja pensionstillskotten, när ni inte längre kunde stå för löftena om bibehållen värdesäkring av pensionerna. Då liksom tidigare var det självklart för oss att nödvändiga sparåtgärder måste kombineras med särskilda insatser för de sämst ställda, om man vill driva en medveten fördelningspolitik. För det andra är att säga att er information till pensionärerna inte är korrekt. Ni påstår att ni ger pensionärerna full kompensation fastän så inte är fallet. PRO-ordföranden — ordföranden i en av pensionärsorganisationerna — säger rent ut i gårdagens nummer av Svenska Dagbladet att informationen från regeringen kring 1984 års pensioner är ohederlig. Det, mina vänner, är ord och inga visor! Är det inte dags för er socialdemokrater att säga som det är — att säga ifrån klart och tydligt att ni inte kan hålla vad ni lovade i valrörelsen 1982? Nog är det dags för er att ge det beskedet! Är det inte också dags att äntligen inse att det är orimligt att undanhålla vissa grupper, som enbart har folkpension att leva av, pensionstillskott? Har ni verkligen behov av att intill döden straffa dem som lämnade ATP i början av 1960-talet, vid ett tillfälle när det inte fanns några pensionstillskott? Är detta ert handlande ett uttryck för vad som finns inrymt i ordet solidaritet? Ett ytterligare exempel på denna socialdemokraternas okänslighet för behovet av ett socialt grundskydd för alla utgör det föreliggande utredningsförslaget att sjukpenningen helt skall avvecklas för alla hemarbetande. Är det på det sättet ni ser på värdet av hemarbetet? Det verkar nu som om regeringen skulle få en debatt om sina löften till barnfamiljerna. Trots alla utfästelser om ett rejält lyft för denna grupp, föreligger det i dag inget annat regeringsförslag när det gäller barnfamiljerna än den före jul beslutade höjningen av bostadsbidragen. Herr talman! Riksdagen får därmed vara beredd att fatta beslut på grundval av de förslag som oppositionspartierna har lagt fram. Denna regeringens senfärdighet kontrasterar inte minst mot beslutet före jul om att avskaffa alla matsubventioner utom dem på mjölk. När det gällde att fatta det beslutet fanns det inte ens tid att låta riksdagen få säga sin mening förrän beslutet var ett faktum. Då gällde det att försämra för barnfamiljerna. Då var handlingskraften mycket stor. Oppositionspartierna är alltså överens om att det behövs en rejäl förstärkning av stödet till barnfamiljerna. Men samtidigt skall det inte döljas att partiernas förslag skiljer sig åt. Moderaterna vill i första hand ha skatteavdrag. Vii centern vill ha ett lika stöd till alla, och ett skatteavdrag ger dess värre inte det resultatet. Jag vill påminna om att systemet med skatteavdrag för dem som har barn en gång i tiden avvecklades just med motiveringen att det verkade orättvist och inte kunde utnyttjas av alla. Barnbidraget, som utgår till alla barn, har därefter utgjort en integrerad och viktig del av skattesystemet. Man kan säga att det fungerar som en skatterabatt för dem som har barn. Denna sedan länge allmänt omfattade mening finns det enligt vår uppfattning ingen anledning att rucka på. Det av moderaterna föreslagna avdraget kan inte utnyttjas av exempelvis studenter utan inkomst. Det kommer heller inte att kunna utnyttjas fullt ut av familjer med låg inkomst och flera barn. Dessa kategorier får med moderaternas modell antingen hänvisas till socialhjälp eller tilldelas ett särskilt bidrag. Jag säger inte att det är omöjligt, men jag påminner om att man i så fall får dubbla bidragssystem, med allt det extra krångel som ett dubbelt bidragssystem skulle medföra. Moderaternas förslag innebär dessutom att stödet finansieras skattehöjningsvägen. Sänkningen av det vanliga grundavdraget innebär ett ökat skatteuttag på 8,5 miljarder kronor. Det är säkert mot den bakgrunden man skall se socialdemokraternas stora intresse för det moderata förslaget; socialdemokrater är ju alltid intresserade av — för att inte säga förtjusta i — skattehöjningar. Vi i centern menar att man i första hand skall rikta in sig på en barnbidragshöjning. Vi föreslår att barnbidraget höjs med 600 kr. per år från 3300 kr. till 3900 kr. Flerbarnstillägget bör enligt vår uppfattning höjas med 400 kr. och börja utgå redan för det andra barnet. Flerbarnstillägget tillkom under socialdemokratiskt motstånd men har visat sig ha en mycket viktig utjämnande effekt. Jag är glad att kunna konstatera att socialdemokraterna nu accepterar denna metod för att ge ett särskilt handtag åt flerbarnsfamiljerna. Det finns enligt vår uppfattning anledning att verkligen fästa uppmärksamheten på de stora och växande skillnaderna i skattehänseende och ekonomisk standard mellan barnfamiljer med en förvärvsarbetande och barnfamiljer med två förvärvsarbetande. Det har ju varit en livlig offentlig debatt i våra tidningar som visat att det problemet är stort och växande. Den mest utsatta gruppen i dag är utan tvivel flerbarnsfamiljer med bara en inkomst. Det s.k. hemmamakeavdraget, som tillkom i samband med att särbeskattningen infördes, är avsett att utjämna dessa skillnader. Det har stått oförändrat — 1800 kr. i avdrag på slutskatten — ända sedan 1971. Då är det naturligtvis på tiden att det höjs, om det värde det hade skall kunna återställas. Vi föreslår en höjning till 4 000 kr. för familjer med barn där bara en av föräldrarna har inkomst — vi begränsar höjningen till att avse den kategorien av familjer. Vi i centern står också fast vid att samhället måste ersätta föräldrarnas vårdnadsinsats. Stat och kommun satsar i dag mycket stora belopp på utbyggnaden och driften av daghem, och kostnaderna har stigit dramatiskt. De som ordnar sin barnomsorg på annat sätt kan ställa helt berättigade krav på någon form av ersättning. En sådan måste byggas ut i etapper. — Vi föreslår nu en fortsatt påbyggnad av vårdnadsersättningen med sex månader. I åratal har vi drivit den frågan. Jag säger uppriktigt att vi naturligtvis är besvikna över att vi varken i treeller tvåpartiregeringarna lyckades uppnå enighet om mer än tre månader som en påbyggnad av föräldraförsäkringen. Ni socialdemokrater har inte försummat något tillfälle att påpeka att vi inte lyckades med det. Men själva sakfrågan har ni såvitt jag vet inte ägnat något intresse. Därför är min fråga till er: Kan ni ställa er vid sidan av den verklighet som råder i detta avseende ute i vårt samhälle? Dagsläget är att samhället — stat och kommun — ger ett stöd till barnomsorgen, när den sker utanför barnets eget hem, på i storleksordningen 12 miljarder kronor. Årskostnaden per barn i nybyggda barndaghem är ca 60 000 kr. Denna förmån från samhället kan utnyttjas av ungefär en tredjedel av barnfamiljerna. Det visar sig också att det i första hand är familjer med goda inkomster som har utnyttjat denna samhällsförmån. Detta är alltså dagens verklighet. Nu är min fråga: Är denna verklighet i överensstämmelse med vad ni anser vara en rättvis fördelning? Är denna verklighet ett uttryck för vad ni menar med solidaritet? Jag vet inte, men jag hoppas att ni svarar nej på dessa två frågor. Om nej är ert svar, då blir min nästa fråga: Vad vill ni göra för att vrida utvecklingen rätt? Tror ni att lösningen är att öka utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen till ett pris av 60000 kr. per barn och år? Är det realistiskt att tänka sig att stat och kommun kan skjuta till ytterligare 24 miljarder kronor i dagens penningvärde för att ge alla barnfamiljer detta erbjudande? För vår del svarar vi att det varken är möjligt eller önskvärt. Det är inte möjligt av samhällsekonomiska skäl, och det är inte önskvärt av framför allt två skäl. För det första är det många föräldrar som vill klara omsorgen om sina barn själva därför att de tror — ja, är övertygade om — att de på så sätt ger barnen den bästa starten i livet. Också den som inte tycker så måste till fullo respektera att andra har den uppfattningen. Det är viktigt och avgörande. För det andra finns det många familjer där båda föräldrarna inte kan få ett arbete hur de än anstränger sig — arbetsmarknadsläget är inte sådant. Totalt sett är det många familjer som är i endera av dessa situationer. Och ingen av oss kan komma till dessa familjer och säga att de har valfrihet i någon som helst ekonomisk mening på det sätt som stödet är utformat. Vi i centern har dragit slutsatsen att såväl de samhällsekonomiska möjligheterna som barnfamiljernas skilda ekonomiska förutsättningar och deras uppfattning om vad som är bäst för deras egna barn leder fram till att stödet till barnomsorgen inte skall utgå bara när barnet vårdas utanför det egna hemmet. Det är därför som vi återkommer med kravet att vårdnadsersättningen skall byggas ut. Själv tror jag att det är samma kraft i det kravet som i vårt krav på allas rätt till pension vid 65 års ålder. Också då fick vi ensamma driva frågan i många år innan andra partier var beredda att acceptera den lösningen. Finansieringen kan enligt vår uppfattning ske delvis med omprioriteringar, delvis med nya budgetmedel. Det finns en del att spara på statsbidragen till daghemmen utan att man därför försämrar verksamheten. Genomförs den höjning av barnbidragen, flerbarnstilläggen, vårdnadsersättningen och hemmamakeavdraget som vi föreslår, bör man också kunna slopa förvärvsavdraget. Centerns förslag till utbyggt familjestöd kommer att tillföra barnfamiljer na ökad köpkraft. Men det tar också sikte på att ge mest till dem som har det allra sämst ställt. Det är nödvändigt för att skapa rättvisa mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer och mellan olika barnfamiljer. Herr talman! En stark ekonomi och en fördelningspolitik, som bättre beaktar behoven hos de ekonomiskt svaga grupperna, är hörnstenar i det alternativ som centern har lagt fram här i riksdagen till regeringens budget och allmänna politik. En tredje sådan hörnsten är hänsynen till miljön. En stark ekonomi är förutsättningen för att alla skall ha ett arbete. En stark ekonomi och en rättvis fördelning av produktionsresultatet är förutsättningen för att alla skall känna trygghet. Ekonomisk trygghet och hänsyn till miljön — den yttre lika väl som den inre — är förutsättningen för livskvalitet. Och det är bara med en sådan treenighet, som det går att forma ett harmoniskt samhälle. Och sist: Det är bara med ett harmoniskt samhälle i förening med en stark tro på människornas egen förmåga att ta itu med problemen, som man främjar en utveckling till allas fromma.

Herr talman! I dag har vi nåtts av budet att Waldemar Svensson i Ljungskile har avlidit. I 23 år representerade han folkpartiet och Bohuslän i riksdagen. Han var frisinnets främste ideolog i vår generation och under många år Bertil Ohlins närmaste medarbetare. I sitt politiska arbete var han en talesman för de små i samhället och en outtröttlig förkämpe för rättssäkerhet och integritet. För den frisinnade och liberala rörelsen framstår Waldemar Svensson som en oförglömlig ljusgestalt. För två veckor sedan stod Sverige i centrum för den internationella uppmärksamheten. Stockholmskonferensen är ett resultat av den process som började med undertecknandet i Helsingfors 1975 av den europeiska säkerhetskonferensens slutdokument. Då samlades ledarna för 35 stater i Europa och Nordamerika för att visa sin vilja till avspänning och fred. Slutdokumentet andades tillförsikt inför framtiden. Det talades där om ökat utbyte av information, mer kontakt mellan människorna i Europa och ett intensivare ekonomiskt och industriellt samarbete. Slutdokumentet speglade den optimism och avspänning som kom att känneteckna den internationella utvecklingen under första hälften av 1970-talet. Det fanns hos människorna i Europa redan då en stark förhoppning om att de fortsatta mötena inom ESK:s ram skulle kunna utnyttjas för att förbättra relationerna mellan stormakterna, att minska rustningarna i världens mest beväpnade region, att låta splittrade familjer återförenas och ge andra människor, som i mer än en generation levt på var sin sida om en ideologisk gräns, möjligheter att träffas. Tyvärr har dessa förhoppningar grusats. Klimatet mellan stormakterna har blivit kyligare. Upprustningarna har fortsatt. Möjligheten för människor som önskar lämna öst har starkt minskat. Det ekonomiska och industriella samarbetet hindras av en kortsiktig embargopolitik i väst. Denna utveckling är djupt oroande. Medvetandet om den ständigt ökande risken för ett förödande kärnvapenkrig har blivit allt starkare. Frågan om upprustning, kärnvapen och militära strategier är nu inte bara förbehållen politikerna, militärerna och de många experterna. Genom engagemang och kunskap har opinionen mot en utveckling som ingen vill ha fått allt större kraft. Människor och organisationer har tydligare än någonsin tidigare givit uttryck för denna oro. Fredsrörelsens aktiva kamp och goda syften har emellertid ännu inte givit resultat. Det är allas vår förhoppning att de i Stockholmskonferensen deltagande staterna lyssnar på den starka fredsopinionen och tar till vara alla möjligheter för en framtid i fred. Kanske finns det skäl för försiktig optimism. Det förefaller nu som om Stockholmskonferensen inte kommer att vara det enda forum där de båda stormakterna för en dialog. Det är positivt att samtalen om reduktion av de konventionella styrkorna skall återupptas i Wien. Det kanske också finns skäl att hoppas på ett återupptagande av förhandlingarna i Geneve. Vädjanden om att supermakterna under ett år skall uppskjuta en vidare utplacering av sina medeldistansrobotar öppnar en möjlighet till kompromiss och kan skapa förutsättningar för vidare samtal. Detta är naturligtvis det centrala — en verklig avspänning och rustningskontroll kan nås endast när det råder ett bättre klimat i relationerna mellan de båda stormakterna. Åtgärder för att främja avspänning måste därför ses som ett led i nedrustningssträvan dena i Europa och arbetet för fred. Sveriges neutralitetspolitik och ett starkt svenskt försvar bidrar till fred och stabilitet. Det svenska internationella utvecklingssamarbetet är också ett stöd för en fredlig utveckling mellan världens stater. Så länge klyftan mellan de rika och de fattiga länderna i världen fortsätter att vidgas kvarstår osäkerhet och risk för konflikter. Också därför är det viktigt att vi lever upp till de åtaganden som vi har gjort. Herr talman! Den ekonomiska politik folkpartiet står för innebär en starkare budget, ungefär 10 miljarder kronor starkare än regeringens. Och då har vi inom denna budget utrymme för vissa angelägna utgiftsökningar. Den första gäller biståndet till de fattiga länderna. Enprocentsmålet nåddes 1977. Det har förut bara attackerats av moderaterna, och det var väl få som trodde att en socialdemokratisk regering skulle föreslå en sänkning. I höstas hade vi med anledning av regeringens besparingsproposition en intensiv debatt här i riksdagen om det svenska biståndet. Tillsammans med kyrkorna och de ideella organisationerna protesterade folkpartiet mot att regeringen avsåg att svika enprocentsmålet. Jag karakteriserade detta som det största sveket av alla: sveket mot de fattiga i världen. Avgörande för oss var naturligtvis inte bara att riksdagen fattat principbeslut om enprocentsmålet utan också, och framför allt, att behoven i utvecklingsländerna är så enormt stora. Det kan inte har varit en nyhet för någon politiker att miljoner svältande barn är i växande behov av stöd genom FN:s barnfond, UNICEF, eller att Internationella utvecklingsfonden behöver stora tillskott för att kunna bistå de fattigaste länderna. Inte heller kan det ha varit obekant för någon att torkan och därmed hungern breder ut sig i Afrika och att behovet av humanitära insatser i södra Afrika och Latinamerika är växande. Motståndet mot prutningen på biståndet har också varit stort inom det socialdemokratiska partiet. Vid en sammankomst berättade en känd socialdemokratisk debattör, att hon — när hon hörde om sveket mot biståndsmålet — för första gången grät inför ett ställningstagande från sitt eget parti. Nu är det naturligtvis glädjande att socialdemokraterna har insett sitt misstag och erkänner att en ökning av biståndet behövs och är angelägen. Herr talman! 1982 års försvarsbeslut skulle ge Sverige ett så starkt försvar som vi alla ansåg behövligt. Men så är det inte nu. Försvarets resurser har urholkats bl.a. genom den stora devalveringen hösten 1982 och den kraftigt höjda dollarkursen. Om vi skall upprätthålla den försvarsstyrka som vi våren 1982 ansåg nödvändig, måste försvaret få mer pengar. Men något sådant finns inte föreslaget i budgetpropositionen, och uppenbarligen finns ingenting heller avsatt för försvaret i de medel som reserverats för tillkommande utgifter. Detta är anmärkningsvärt. Folkpartiet har avsatt extra medel till försvaret i sitt budgetförslag. Ett tredje område som måste prioriteras är stödet till barnfamiljerna. Många undersökningar har gjorts om hur olika typer av hushåll har sin ekonomi ordnad. Alla visar entydigt att barnfamiljerna, speciellt de med många barn, har ett mycket bekymmersamt läge. Därför har vi i folkpartiet föreslagit att riksdagen beslutar om en omfördelning av inkomster och standard, från de familjer som inte har barn till de familjer som har barn. Det betyder för många hushåll en omfördelning över tiden: mer under den period när barnen är hemma och mindre under den period när barnen är vuxna. Vi vill inom ramen för en provisorisk reform omfördela mellan 1,5 och 2 miljarder kronor till barnfamiljerna, framför allt till flerbarnsfamiljerna. För en trebarnsfamilj betyder det ca 6000 kr. mer om året än f.n., för en fyrabarnsfamilj nästan 10000 kr. mer. Det är en rejäl förbättring, som vi menar är nödvändig. De som får betala är de som inte har barn. För en ensamstående utan barn betyder det 500-600 kr. mindre per år eller mindre än 50 kr. per månad. För två förvärvsarbetande utan hemmavarande barn blir det ungefär det dubbla. Jag tror att de flesta anser en sådan omfördelning rimlig. I tider av ekonomisk obalans blir det allt viktigare att fördela bördor och välstånd rättvist. Risken är överhängande att det nödvändiga sparandet i statens utgifter får bäras av dem som redan har det besvärligt. Viljan till omprövning måste vara stor. Prestigelåsningar och konservatism kan bli ett hot mot dem som man vill skydda. Barnfamiljernas situation kräver en sådan förutsättningslös granskning. Det stöd vi i dag ger är omfattande, men också svåröverskådligt och för många direkt omöjligt att överblicka. Skatter, bidrag, avdrag och avgifter flätas in i varandra till ett enda trassel. Därtill har många hamnat i en situation, där försök att förbättra sin ekonomi med eget arbete omöjliggörs av skatter som stiger och bidrag som faller bort. Det är ett oeftergivligt krav att den enskilde skall kunna förstå vad som händer med den personliga inkomsten vid en lönehöjning. Och det måste löna sig för den som får chansen att med eget arbete förbättra familjens ekonomi. En sak är säker: barnfamiljerna kan inte gå till ICA eller Konsum och handla på krita med hänvisning till att socialminister Sten Andersson har lovat höjda barnbidrag. Den borgensförbindelsen kan inte vara något värd. Sten Anderssons ofta uttalade förståelse för barnfamiljernas svåra ekonomiska belägenhet har visat sig vara munväder. Det var en stor besvikelse att budgetpropositionen inte innehåller någon förbättring för barnfamiljerna. Den blev inte mindre, när det visar sig att den förteckning över kommande regeringsförslag som riksdagen har fått inte aviserar något förslag under resten av vintern och våren. Nu har emellertid alla oppositionspartier lagt förslag till förbättringar. Från folkpartiet förslår vi att barnbidragen höjs, mer ju fler barn man har, och att föräldrarna får göra avdrag på skatten med 2 000 kr. per barn och år. Denna reform föreslår vi betalas med besparingar och omfördelningar inom skattesystemet. Vi ser våra förslag som ett steg i en större reform av det familjepolitiska stödet. Vi är angelägna om att ett första steg tas i år. Därför är vi villiga att jämkai våra förslag för att åstadkomma majoritet i riksdagen för ett ökat stöd till barnfamiljerna. För att ta reda på om också andra partier har denna inställning har min partikamrat Ingemar Eliasson i sin egenskap av ordförande i socialutskottet kallat samman företrädare för alla partierna till diskussion. Det är vår förhoppning i folkpartiet att intresset för att hjälpa barnfamiljerna skall kunna överbrygga de skillnader som i utgångsläget finns mellan partierna i denna fråga. Familjepolitik är emellertid inte bara pengar utan har ett mycket vidare perspektiv. Den som lyssnar till föräldrarnas oro vet att den inte bara rör ekonomiska problem. Bristen på tillsyn gör att många föräldrar har en klump av gnagande oro i bröstet hela dagen på jobbet. Tonårsföräldrar oroar sig för alla de nedbrytande krafter som breder ut sig i spritoch knarkkulturens spår. Videovåldet — så svårt att komma åt och rensa ut — trubbar av känslan för rätt och rättfärdighet. Köer till utbildningsanstalter och en skrämmande ungdomsarbetslöshet får föräldrarna att ställa frågan om deras barn får chansen att bygga en egen framtid. Och där bakom finns det allestädes närvarande hotet mot mänsklighetens överlevnad. Föräldrarnas oro kretsar förvisso inte bara kring priset på jeans och mjölk. Låt oss nu söka bli överens om en lämplig väg att förbättra barnfamiljernas ekonomi. Men låt oss inte glömma opinionsbildningen kring familjen som basen för barnens trygghet och uppfostran och kring föräldrarnas rätt att välja den omsorg för barnen som de önskar. Föräldrarna förväntar sig hjälp från de styrande i samhället att upprätthålla grundläggande rättsbegrepp och rensa upp i livsfientliga miljöer. Men det är och skall vara föräldrarnas frihet och skyldighet att ta ansvar för barnens fostran. Samhällets familjepolitik skall syfta till att hjälpa dem att bära det ansvaret — inte till att ta över det. Inom ramen för vår starkare budget har vi i folkpartiet också föreslagit ökade anslag för de handikappade, för jordbruket i norra Sverige, för miljöoch naturvård, för enskilda vägar och för studiemedlen och kulturen. Vi har finansierat våra utgiftsökningar med besparingar på andra områden. Dessutom rymmer vårt budgetalternativ ytterligare besparingar och några skattesänkningar. Totalt sett blir det en budget som är 10 miljarder kronor starkare än regeringens. Vad Sveriges ekonomi nu behöver är nämligen rejäla tag, så att vi så småningom kan börja se ljuset där den mörka tunneln slutar. Med små, små steg — av vilka vissa dessutom går åt fel håll, som i regeringens politik — kommer krisen inte att gå över, och många människor kommer att uppleva det som tröstlöst att aldrig se något slut på de ekonomiska svårigheterna. Med den politik som folkpartiet föreslår kan vi så småningom få se en klar förbättring av det ekonomiska läget. Liksom de andra borgerliga partierna anser vi, att det nu måste föras en betydligt stramare budgetpolitik än vad regeringen gör. Detta är nödvändigt om vi vill öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Det kräver att vi lyckas få ned inflationstakten så att näringslivets konkurrenskraft bevaras och helst stärks, att vi lyckas hålla tillbaka kostnadsstegringarna i övrigt i näringslivet och att vi lyckas minska budgetunderskottet. Erfarenheten har lärt oss att det bara är när vi har fört en stram finanspolitik som vi har lyckats få ned inflationstakten till samma nivå som den internationella nivån eller till en lägre nivå. Den stramare finanspolitiken är också nödvändig för att hålla tillbaka budgetunderskottet och därigenom möjliggöra en lättare kreditpolitik, som ger utrymme på lånemarknaden för investeringar och motverkar de höga realräntorna. Det är väsentligt att företagen själva får avgöra vilka investeringar som är mest lönsamma och förverkliga dessa. Detta är ett exempel på vad vi menar med att vitalisera marknadsekonomin. En stram finanspolitik kan teoretiskt betyda både högre skatter och lägre utgifter. Av flera skäl anser vi att skattehöjningsvägen är stängd. Det första skälet är att vi måste undvika skattehöjningar för att kunna klara löntagarnas reallöner efter skatt vid låga nominella lönekostnadsökningar. Det andra skälet är att skattehöjningar tenderar att driva upp priserna. Det tredje skälet är att vi nu har nått skattetaket. Det betyder att höjda skattesatser, i varje fall på några års sikt, inte ger ökade statsinkomster. Inkomsterna från just den skatt som höjs ökar kanske, men samtidigt påverkas människors beteende så att inkomsterna från andra skatter minskar, och totalt blir det ingen ökning att tala om. Folkpartiet förespråkar därför besparingar. Våra utgiftsbegränsningar uppgår till ca 14 miljarder på helår räknat. Genom att vi avsätter pengar bl.a. för våra satsningar på barnfamiljerna, biståndet och försvaret och genom den återgång till fullt inflationsskydd av inkomstskatten som vi också kräver, blir förbättringen av budgetsaldot på helår räknat något mindre, eller ca 10 miljarder kronor. Hela denna förbättring kan inte komma under nästa budgetår, eftersom vissa av besparingarna bara kan träda i kraft vid ett kalenderårsskifte. Därför blir effekterna på nästa budgetår ungefär hälften av helårseffekterna, eller ca 5 miljarder kronor. Herr talman! I förra veckan avslutades den allmänna motionstiden. Inte mindre än 2 148 motioner väcktes. De flesta av dem kommer nog att glömmas bort — någon kan möjligen leva som ett vittnesbörd om framsynthet och nytänkande. För 100 år sedan väcktes i andra kammaren en motion som ännu efter ett sekel framstår som banbrytande. Det var liberalen Adolf Hedin som väckte sin stora motion om olycksfallsoch ålderdomsförsäkring för arbetare och säkerhetsåtgärder mot olycksfall i arbetet. Ur detta förslag från 1884 kom besluten om en yrkesinspektion. Därur har växt fram det som i dag är det stora området arbetsmiljö. Efter motionen följde flera och långa utredningar innan det första beslutet om folkpension togs 1913. Man kan säga att Adolf Hedins motion blev inledningen till det arbete som lett fram till det moderna socialförsäkringssystemet, alltså tanken att den enskilde skall ha ett skydd vid sjukdom, ålderdom och arbetslöshet. Ingen enskild politiker kan i dag fylla en roll som Adolf Hedins. Dagens samhälle är långt mer komplicerat, och allt politiskt arbete blir därför med nödvändighet mer av lagarbete. Vi är alla mycket mer specialiserade. Var och en överblickar i bästa fall en sektor. Men någon gång bör vi kanske stanna upp, se oss omkring och söka fånga ett vidare perspektiv. Vad skulle en visionär med Hedins förmåga ange som viktigaste fält i dag? Det är mycket möjligt att han skulle peka på det internationella biståndet som den samvetsangelägenhet som särskilt pockar på våra insatser. Men det kan även hända att han skulle tala om vikten av att i det nuvarande ekonomiska läget ge just det skydd vid sjukdom, ålderdom och arbetslöshet som 1884 års motion handlade om. Också i dag känner många människor oro inför framtiden. Vad händer om jag blir ställd utan arbete? Hur skall jag klara mig, om jag blir arbetslös? Kan jag verkligen vara trygg inför min ålderdom? Jag tror att Adolf Hedin skulle ha svarat ungefär så här: Vi som har arbete får ta ansvar för dem som står utan sysselsättning. Vi som är friska får avstå från inkomst om vi blir sjuka en eller annan dag, bara vi genom det kan garantera trygghet för dem som ofta blir sjuka eller drabbas av långvarig sjukdom. Vi som har rejält tilltagna löner eller pensioner får se till att de många med låg pension ges trygghet på sin ålderdom. Tryggheten måste garanteras också i ekonomiskt svåra tider, och det är de som har de största behoven och de varaktiga svårigheterna som i första hand måste skyddas. Det har varit utgångspunkten för våra besparingsförslag. Vi talar också på förhand om vilka besparingar vi måste göra — i motsats till regeringen. Jag vill, som Thorbjörn Fälldin gjorde, erinra om den vulgärpropaganda som socialdemokraterna bedrev under valrörelsen. Då lät det som om alla sociala välfärdssystem skulle raseras om inte socialdemokraterna vann valet. Pensionärerna utlovades full värdesäkring av pensionerna. Socialdemokraterna vann valet. Men någon full värdesäkring av pensionerna blev det inte. Inte ens det heliga löftet var allvarligt menat. Först kom socialdemokraterna överens med Lars Sandberg om att det inte skulle bli någon kompensation för devalveringens prishöjningar. Det betyder att pensionärerna har fått 3 miljarder kronor mindre än vad de skulle ha fått. För det andra står det i budgetpropositionen att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning som skall undersöka hur mycket pensionerna skall höjas i framtiden. I Sten Anderssons brev till landets alla pensionärer står det att det 1985 skall ges full kompensation för de prisstegringar som skett i år, men hur det skall bli sedan står det ingenting om. Socialdemokraterna har inte bestämt sig än. T. o. m. Lars Sandberg tycker att Sten Anderssons brev till pensionärerna är vilseledande och ohederligt. Regeringen försöker gömma sig bakom organisationerna och dölja sitt svek mot pensionärerna. Vi talade i förväg om vad folkpartiet ville göra. Jag vill upprepa det så att inga missförstånd skall uppstå. Om de internationella oljepriserna stiger, vilket vi i Sverige inte kan påverka, så kan inte pensionärerna kompenseras för det — lika litet som andra medborgare. Vi måste alla betala mer för den importerade oljan, och varken pensionärer, företagare eller löntagare kan undantas. Dessutom innebär vårt förslag att pensionerna inte höjs när spritskatten och tobaksskatten höjs. Jag har faktiskt inte mött någon pensionär som anser att pensionerna måste stiga bara för att spriten eller tobaken blir dyrare. Detta är det hela! Det är samma förslag som vi framfört tidigare, och jag tror inte att någon kan bli upprörd över det. Herr talman! Regeringens budgetförslag förtjänar kritik därför att problemen skjuts på framtiden. Det är lättsinnigt. Vi befinner oss nu i en uppåtgående konjunktur eller rent av i en högkonjunktur, och ändå har vi det underliggande budgetunderskottet kvar på dryga 90 miljarder. Finansministern har flera gånger sagt att årets budgetarbete har varit kärvt. Och ändå har regeringen inte lyckats minska det underliggande underskottet. Det är ett tecken på att det inte räcker med större tillväxt för att vi skall få bukt med våra statsfinansiella problem. Det är med andra ord bara ett önsketänkande att tro att problemen försvinner om vi ingenting gör. För att vi skall kunna se någon bättring framöver måste aktiva åtgärder vidtas, och där gör regeringen knappast någonting. Regeringen har uppehållit sig mycket vid siffran 80 miljarder på budgetunderskottet och mera i förbigående nämnt att det underliggande underskottet faktiskt är 92 miljarder. Skillnaden består av tillfälliga åtgärder som man inte kommer att kunna upprepa 1985, om inte särskilda beslut tas. Vi kritiserar, herr talman, regeringens budgetförslag för att det innebär att problemen skjuts framåt i tiden. Regeringen rullar problemen framför sig. Det betyder att beredskapen inför en kommande sämre internationell konjunktur blir mycket dålig. Det är bra, herr talman, att också socialdemokraterna börjar intressera sig för frihet och att de ångrar en del gamla försyndelser. Men det finns starka skäl att vänta med lovsången tills vi ser vad som kommer ut av deras interna debatt. Än så länge har vi inte i praktiken sett några resultat av den påstådda omorienteringen. För oss liberaler är frihet ett centralt tema. Vi vill öka den enskildes svängrum och stärka integriteten. Låt mig ge några konkreta exempel och samtidigt fråga Olof Palme var socialdemokratin står i dessa fall. Frihet är möjligheten att kunna påverka sin egen situation, också den ekonomiska. Men då får det inte vara så att den största delen av en extrainkomst försvinner i skatter, minskade bidrag och höjda avgifter. Vi vill minska marginaleffekterna så att många barnfamiljer slipper ur fattigdomsfällan, där de inte kan påverka sin situation med egna ansträngningar. Vi vill också efter 1985 fortsätta att sänka marginalskatterna så att fler får behålla hälften av en inkomstökning eller ett extraknäck. Vad säger Olof Palme om dessa frihetskrav? Frihet är också rätten att få testa en produktidé eller en affärsidé på marknaden, oavsett vad politiker, myndigheter eller branschföreträdare tror. Om vi inte haft den rätten hade vi i dag varit utan många framgångsrika svenska företag. IKEA är bara ett exempel. Vi slår vakt om etableringsfriheten och har med oro sett hur Sven Heurgrens ekokommission på område efter område överväger etableringskontroll. Vad säger Olof Palme om det frihetskravet? Frihet är rätten att själv få avgöra om man skall vara medlem i ett politiskt parti, en fackförening eller en hyresgästförening. Vi vill ge människor den rätten. Kollektivanslutning till politiska partier bör förbjudas i lag. Var och en måste ha ovillkorlig rätt att närhelst man önskar lämna en facklig organisation. Hyresgäster som vill förhandla genom en egen förening i stället för hyresgäströrelsen måste få den rätten. Vad säger Olof Palme om dessa frihetskrav? Frihet är att vara skyddad mot rättsövergrepp från statsmakternas sida. Därför har vit.ex. en särskild lag mot retroaktiv skattelagstiftning. Men det finns ett kryphål. Lag om förmögenhetsbeskattning kan formellt antas ända fram till den 30 december, oavsett om den reellt har retroaktiv verkan. Den möjligheten har regeringen nyligen utnyttjat när man infört en s.k. tillfällig förmögenhetsskatt. Regeringen har tidigare några gånger varit beredd att ompröva politiska misstag. Det är bra. Men vad säger Olof Palme om detta misstag? Frihet är också att kunna välja mellan olika alternativ. Folkpartiet har alltid verkat för konkurrens och valfrihet därför att vi tror att det är bra för konsumenterna. På den privata sektorn har vi en särskild lagstiftning för att skydda konkurrensen. Det tycker vi är riktigt. Men konkurrens och valfrihet är bra för konsumenterna också i andra sammanhang. Därför vill vi ha konkurrens i etern. Vad säger Olof Palme om det? Frihet är också att kunna röra sig fritt i en vacker och orörd natur. Vi har alltid slagit vakt om allemansrätten. Men vi vill även se till att ovärderliga naturområden skyddas från exploatering och bevaras också för kommande generationer. I praktisk politik kan det innebära att man gör omistliga naturområden till nationalparker eller att man avstår från utbyggnad av orörda älvar. Det förefaller som om regeringen vill begränsa den friheten genom att dra ned på anslagen till naturvårdsmark och genom att bygga ut de orörda älvarna. Vad säger Olof Palme om det? Frihet är tryggheten att veta att information som finns i olika dataregister inte missbrukas och att information inte i onödan lagras. Det är angeläget att vi på olika sätt ser till, att riskerna för sådant missbruk minimeras. Vi har från folkpartiets sida sagt nej till att ta bort tillståndstvånget när det gäller att upprätta och samköra dataregister. Vi vill begränsa användningen av personnummer därför att de inbjuder till samkörningar, och vi vill minska det antal komplicerade regelsystem som ofta är motivet för samkörningar. Det är t.ex. bostadsbidragssystemets utformning som tvingar myndigheter att fråga människor med vem de sover på nätterna. Vad säger Olof Palme om den friheten? Det är först när vi får svar på sådana här konkreta frågor som vi kan veta något om vad socialdemokraternas omprövning innebär och om det över huvud taget är fråga om en omprövning. Till sist, herr talman, vill jag sammanfattningsvis ge fem råd till Olof Palme: Pressa ned budgetunderskottet genom att öka besparingarna! Återupprätta enprocentsmålet för det internationella biståndet! Stärk försvaret! Genomför en familjepolitisk reform! Bygg ut friheten för de enskilda människorna!